Fru talman! Kenneth G Forslund har frågat mig vad jag avser att göra för att påverka processen så att det inte ska ges möjligheter till 65-timmarsvecka i ett nytt arbetstidsdirektiv. EG:s arbetstidsdirektiv behandlar bland annat frågan om arbetstidens längd. Av direktivet följer det att den maximala arbetstiden ska vara en 48 timmars arbetsvecka som kan genomsnittsberäknas över en period om 4 månader. Det finns vissa möjligheter att förlänga beräkningsperioden genom lag eller kollektivavtal. Regeln om 48 timmar är dock i princip absolut, med ett viktigt undantag. Det finns redan i dag en möjlighet att i nationell lagstiftning välja att inte tillämpa regeln och tillåta längre genomsnittlig veckoarbetstid än 48 timmar genom individuella avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, så kallad opt out . Jag vill understryka att det rör sig om en möjlighet för medlemsstaterna att använda sig av denna opt out och att endast vissa länder har gjort det. Om man väljer att tillämpa undantaget gäller alltså inte regeln om maximal veckoarbetstid. Det finns i dag inget övre tak för veckoarbetstid om man använt sig av den här undantagsmöjligheten. Kommissionen har inlett en översyn av direktivet. Översynen omfattar ett antal punkter, och en av dessa är frågan om så kallad opt out . Kommissionen föreslår vad gäller denna punkt en rad skärpningar. Huvudregeln ska enligt kommissionens förslag vara att opt out måste tillåtas i kollektivavtal för att vara möjlig att tillämpa på en arbetsplats. I de fall det inte finns kollektivavtal eller facklig representation på arbetsplatsen ska dock så kallad individuell opt out vara möjlig att tillämpa också i framtiden. Kommissionen föreslår ett antal regler som syftar till att skärpa tillämpningen av opt out och att säkerställa arbetstagarskyddet också då undantagsregeln tillämpas. Det rör sig här bland annat om den regel som säger att ingen arbetstagare ska arbeta mer än 65 timmar under någon vecka om inte annat överenskommits genom kollektivavtal som berörs i interpellationen. Den svenska regeringens inställning till frågan om opt out är mycket tydlig. Jag har föredragit den inställningen inför EU-nämnden vid två tillfällen. Regeringen vill avskaffa möjligheten till opt out eftersom vi ser den som ett hot mot arbetsmiljön i Europa. Vi menar alltså att det inte ska finnas möjlighet till undantag från regeln om 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Konkurrensen mellan företag i Europa får inte ske på bekostnad av arbetstagarnas arbetsmiljöskydd. Därtill kan läggas att man bör beakta att en möjlighet att förlänga veckoarbetstiden genom individuella avtal kan få olika effekter för till exempel män och kvinnor och minska möjligheterna att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Om det inte är möjligt med ett avskaffande menar vi att opt out endast ska vara tillåten genom kollektivavtal. Jag vill understryka att regeringen vid de förhandlingar som nu förs rörande direktivet kraftfullt för fram uppfattningen att opt out ska avskaffas. Mitt svar till Kenneth G Forslund blir alltså att regeringen i de förhandlingar som nu pågår rörande direktivet kraftfullt agerar för att få till stånd ett direktiv som inte ger möjlighet till undantag från regeln om 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. För det fall att det inte är möjligt att nå dithän menar vi att undantaget i så fall ska få ske endast genom kollektivavtal.

Fru talman! Till att börja med vill jag tacka arbetsmarknadsminister Hans Karlsson för svaret, och jag gläds åt den enighet som präglar i vart fall oss två i synen på arbetstidsdirektivets utformning och det orimliga i en 65-timmarsarbetsvecka. Samtidigt måste jag erkänna att jag förfäras över verkligheten. Jag inser min okunskap på området och att det förslag som EU-kommissionären Stavros Dimas har presenterat faktiskt innebär att det införs ett tak som i dag, såsom jag uppfattar det utifrån vad arbetsmarknadsministern sade, inte finns. Det är alltså egentligen så att arbetstiden såvitt jag förstår kan vara i någon mening obegränsad. Men om vi ändå fokuserar på tanken om 65-timmarsveckan och sätter in den i det perspektiv och den verklighet som vi lever i just nu, med diskussioner om Saab, Opel, Trollhättan, Rüsselsheim och så vidare, finner vi att detta diskuteras mellan arbetsgivare både i svenska och i andra europeiska företag. Vi har under de senaste veckorna kunnat se hur just arbetstidens förläggning och andra villkor blir föremål för anbud från olika fabriker och någonting med vars hjälp man spelar ut arbetstagare mot varandra på olika håll på arbetsmarknaden. Sannolikt både inom Sverige och i det europeiska perspektivet spelas man ut mot varandra. Det är i det perspektivet viktigt att vi har gemensamma europeiska regler och att få ett arbetstidsdirektiv som begränsar arbetstiden till de i genomsnitt 48 timmar som vore det rimliga. Även om 65-timmarsformuleringen möjligen skulle vara något slags förbättring i förhållande till dagens gränslösa tillstånd, måste målet ändå vara att få en gemensam regel för hela den europeiska arbetsmarknaden om 48 timmars arbetsvecka. Jag tror också att detta är viktigt inte bara för arbetstagarna utan att det faktiskt finns ett värde i detta också för företagen. För företag som är seriösa och har en hög ambition för både process och produktkvalitet tror jag att det här är en viktig fråga. Jag skulle i detta sammanhang vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern om det nu gällande arbetstidsdirektivet, som är några år gammalt. Förutsättningarna i det nya, utvidgade EU är möjligen bättre för att i dag hitta stöd för den så att säga svenska linjen från kanske oväntat håll. Pressen på villkoren gäller ju framför allt oss i den del av Europa som har ganska goda villkor, och jag tror att det kan finnas ett intresse bland dem som har sämre villkor att faktiskt stödja oss i arbetet för att få gemensamma villkor. Jag undrar hur regeringen och arbetslivsministern går vidare med arbetet på EU-nivå för att få bort möjligheten till undantag från regeln om 48-timmarsvecka.
Fru talman! Det är som jag sade: I dag finns en regel i nuvarande direktiv som ger obegränsad möjlighet att träffa individuella avtal. Det förslag som kommissionen har lagt fram har ambitionen att försöka göra nuvarande regler lite bättre för de arbetstagare som så att säga drabbas av en sådan här opt out . Jag håller med Kenneth om att den här ambitionen att med en så kallad 65-timmarsregel försöka förbättra skyddet vid undantag - alltså då man träffar individuella avtal om arbetstid, det vill säga att förstärka det för de löntagare som i så fall omfattas av sådana individuella avtal - kan få rakt motsatt effekt. Jag är inte alls attraherad av den skyddsregeln. Jag kan förstå hur kommissionen tänker, men jag tror att det kan bli kontraproduktivt. Jag tror att en sådan regel också kan legitimera en ny lägsta nivå. Jag tillhör alltså dem som kraftfullt argumenterar emot en sådan regel, men egentligen är mitt agerande mycket tydligare än just detta. Det tar helt enkelt sikte på att vi inte ska ha en undantagsmöjlighet i den gemensamma lagstiftning vi ska ha i Europa. Detta är den argumentation som jag för i rådet med de andra ministrarna. Vi ska ha ett regelverk i Europa som lägger en gemensam standard för löntagarskyddet. Då blir det ju alldeles galet att vi i den första paragrafen i direktivet säger att vi ska ha en regel om maximal veckoarbetstid och sedan i den andra paragrafen säger att från den regeln kan man i varje land själv bestämma om man vill avvika helt och hållet. Jag menar att de direktiv och de gemensamma lagstiftningar vi gör i Europa syftar till att vi ska skapa lika standard. Olika har vi ju redan i dag. Vi behöver inte direktiv som garanterar olika - vi behöver direktiv som garanterar lika skyddsnivå. Därför passar inte undantagsmöjligheten, opt out , in. Den passar inte in i en modern arbetsrätts och arbetstidslagstiftning i Europa. Den förstahandslinje som vi har och är mycket tydliga med är alltså att avskaffa opt out helt och hållet. Detta är en mycket kontroversiell fråga. Det finns länder som är starka anhängare av den här opt out möjligheten. Vi är ett antal länder - riktigt hur många och vilka är jag inte riktigt klar över ännu i dagsläget - som agerar i likhet med Sverige för att vi ska avskaffa opt out . Däremot är det inte givet att det är de nya, tidigare östeuropeiska, länderna som vi har på vår sida. Där finns också starka nyliberala influenser som ser att det här skulle kunna vara en möjlighet att avvika och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar gentemot dem som har ett starkare löntagarskydd. Där är vi alltså verkligt splittrade i Europa, men jag kan försäkra Kenneth G Forslund att min och den svenska regeringens ambition är att få bort denna undantagsmöjlighet. Den är gammalmodig, och den hör inte hemma på en modern arbetsmarknad.
Fru talman! Man anar att den formulering som nu har föreslagits av EU-kommissionen om 65-timmarsregeln jämfört med i dag, när det inte finns något tak, skulle kunna innebära att en 65-timmarsgräns om den blir verklighet skulle kunna bli normerande på den europeiska arbetsmarknaden, i varje fall i många länder. Detta gäller i synnerhet i en tid som vi nu möter med en stark konkurrens från låglöneländer. Det finns naturligtvis betydande argument och i viss mån frestelser för att se till att behålla arbetstillfällen och produktion även i de länder som har relativt goda löner och goda villkor. Sedan är frågan: Går det att komma överens om ett nytt arbetstidsdirektiv? Den bild som Hans Karlsson förmedlar här av diskussionerna på ministerrådsmötena visar ett ganska splittrat fält. Vågar du dig på någon bedömning: Kan vi komma överens mellan dessa 25 medlemsstater om en gemensam syn på detta? Kan det i så fall bli en överenskommelse som även vi i Sverige känner är duglig och att vi kan leva med den? Eller ska vi hålla oss fast vid det nu gällande arbetstidsdirektivet? Är det för övrigt möjligt?
Fru talman! Först vill jag säga något om tidsschemat för det här arbetstidsdirektivet. Ordförandeskapet har ambitionen att lyfta frågan nu på kommande rådsmöte i december och försöka nå en överenskommelse. Om det kommer att lyckas är nog väldigt oklart i dagsläget. Dessutom ska EU-parlamentet så småningom också höras och ta ställning till det här direktivet. Jag vill inte spekulera i hur en slutprodukt kan komma att se ut. Just nu befinner vi oss i det läget att vi positionerar oss i grundsynen på det här direktivet. När man förhandlar, också mellan länder, måste man ju ha något slags beredskap för hur man ska agera beroende på hur andra länder agerar. Min och Sveriges ambition har varit att försöka skapa en majoritet mot en sådan här opt out regel. Jag vill inte spekulera i hur det ser ut just i dag - jag har inte de allra senaste kunskaperna om det. Det är alltså den ena handlingsvägen, det vill säga att vi kan blockera det. En annan handlingslinje, som ju är synnerligen svensk och som vi har fört fram som en andrahandslösning - detta är känt - är att ska man ha undantag från ett direktiv så ska det bara kunna gälla enligt kollektivavtal. Då får parterna själva ta ansvar för vilka avvikelser man ska göra från direktivet. Det är ju en som jag sade väldigt svensk uppfattning och modell. Vi har ju god vana av att ha så kallad semidispositiv lagstiftning där man får både över och underskrida en lagstiftning under förutsättning att man träffar kollektivavtal. Då får parternas styrka avgöra vad som ska gälla. Vi har ju väldigt goda erfarenheter av det. Det är alltså en tänkbar kompromiss som vi har signalerat att vi är beredda att göra. Men den möjligheten föreligger ju inte i alla länder. Alla länder har ju inte det partssystem och det kollektivavtalssystem som vi har. Det finns ju länder bland både anhängarna till en sådan här undantagsmöjlighet och dem som är motståndare till det som hellre ser antingen att man har rätten till opt out eller att man helt enkelt avskaffar det här där kollektivavtalsmöjligheten inte är särskilt reell eftersom man inte har ett partssystem på det sätt som vi har. Det är alltså svårt att säga hur denna fråga kommer att turneras, men det är alldeles klart vilket ställningstagande som vi har, och vi har vänner, det kan jag direkt säga.
Fru talman! Då vill jag bara än en gång tacka för svaret. Jag tycker att det låter som om den linje som regeringen håller och driver är den rimliga, kloka linjen. Jag är alldeles övertygad om att Hans Karlsson kommer att hålla fast vid den också, så länge det bara går. Sedan får man naturligtvis, som i alla förhandlingar, alltid se var man kan landa i en överenskommelse. En fråga ställde jag dock i sammanhanget som jag inte fick något svar på. Det arbetstidsdirektiv som gäller i dag: går det att behålla det? Om man upptäcker att det inte går att nå enighet om ett nytt, kan man backa tillbaka i så fall och säga att det gamla, nu rådande, får fortsätta leva? Avslutningsvis vill jag bara starkt uppmana till detta: Fortsätt nu arbetet för att få bort möjligheten till undantag från att det är 48 timmars arbetstid som ska vara det rimliga måttet för arbetstid i Europa!
Fru talman! Det gamla direktivet finns ju där, och vi kommer nu att också implementera det i Sverige. Om det inte kommer något nytt direktiv kommer det naturligtvis att gälla. Det är dock förenat med problem. Vi har den så kallade Jaegerdomen, som definierar jourtid som arbetstid på ett sätt som vi inte tycker om och som inget land tycker om. Det finns alltså ett gemensamt intresse bland alla Europas länder att förändra arbetsdirektivet så att vi får ett annat rättsläge än det som gäller i dag enligt de senaste domarna framför allt i fråga om jourtid. Vi har väldigt tydligt ställt oss bakom förslaget och sagt att vi vill ha en ändring i direktivet, men samtidigt har vi sagt att om det ska göras ändringar så ska vi också ändra på opt out möjligheten. Det finns nämligen länder som i dag använder sig av opt out möjligheten för att undgå effekterna av det rättsläge som dessa domar gett. Vi har, som sagt, ett intresse av att få ett bättre och nytt direktiv, och jag tror att det intresset kommer att stå sig. Förutsättningarna finns alltså för att skapa något. Sedan får vi se hur det kan komma att se ut.